Fru talman! Edward Riedl har frågat mig om jag tänker verka för att få till stånd en förändring så att svenska skoterförare får rätt att korsa gränsen mot Norge. Bakgrunden till frågan är uppgifter från norska Vegvesenet till Transportstyrelsen om att tolkningen av norska regler kan innebära att svenska förarbevis för snöskoter inte ger behörighet att köra i Norge. Detta är olyckligt eftersom det norska stortinget nu har velat öppna upp och ge möjligheter för norska kommuner att öppna snöskoterleder som bland annat ansluter till de svenska lederna. Den nya tolkningen skulle leda till problem för svenska snöskoterförare. Det kan påverka bland annat gränsöverskridande fjällräddning, polisinsatser, rennäring och skogsnäring. Enligt svenska regler accepteras norsk behörighet för snöskoterkörning i Sverige. Min utgångspunkt är en ökad rörlighet mellan våra länder och över gränserna. Näringsdepartementet har inlett en dialog med det norska Samferdselsdepartementet för att få till stånd en lösning på detta.

Fru talman! I Sverige finns det ungefär 100 000 snöskotrar och betydligt många fler som kör dem. Snöskotern är viktig för sysselsättning, transport och rekreation i vårt land. Dagens lagstiftning gör det möjligt för norrmän som har norska förarbevis att köra snöskoter i Sverige. Men enligt en ny tolkning från det norska vägverket gäller sannolikt inte längre svenska förarbevis i Norge. Det skapar problem för rennäring, skogsnäring och gränsöverskridande räddningsarbete mellan Sverige och Norge. Det är mot den bakgrunden som jag har lyft frågan till infrastrukturministern. Det är glädjande med ministerns positiva svar på interpellationen. Frågan måste lösas på regeringsnivå, och jag vill uppmana ministern att skyndsamt jobba fram en lösning, så att svenska förarbevis gäller i Norge på samma sätt som norska förarbevis gäller i Sverige. Tack för svaret!
Fru talman! Vi är helt överens om att detta är en viktig fråga och att den berör många människor och dessutom kan få allvarliga konsekvenser för räddningsarbete, rennäring och annat. Av det skälet har vi sett till att statsrådet Bucht i sina kontakter med kollegerna i den norska regeringen har tagit upp frågan och fått löfte om att de ska se över den och även prata med sina myndigheter om den nya tolkningen, att den är problematisk. Tyvärr är det inte riktigt så att vi från den svenska regeringen kan ändra den norska regeringens tolkning av ett regelverk i Norge. Men vi har samtal med den norska regeringen och trycker på så gott vi kan för att få en ändring till stånd, också därför att vi ser att det bara finns fördelar med att vi kan röra oss över gränserna mellan Norge och Sverige, från båda sidor av gränsen. Det är därför en viktig fråga att ta itu med. Jag hoppas att de kontakter som har varit ger ett snabbt resultat.
Fru talman! Jag köper ministerns förklaring att den svenska regeringen inte kan fatta beslut om norsk lagstiftning. Det tror jag att norrmännen ska vara väldigt glada för, på många sätt. I just det här fallet tycker jag att det är bra att regeringen har tagit frågan på stort allvar och jobbar med den. Jag avser inte att förlänga debatten i övrigt kring detta utan önskar ministern lycka till med att snabbt lösa detta.

Fru talman! Då är vi helt överens. Om det är så att ni själva skulle ha kontakter i den norska regeringen får ni naturligtvis utnyttja dem också för att vi ska få en så snabb lösning som möjligt på frågan.

Fru talman! För att förlänga debatten ytterligare lite grann: Självklart försöker vi göra det vi kan för att bistå regeringen i detta.